Herr talman! Herr Johansson i Simrishamn hänvisade till tidigare utredningsverksamhet på området, och det kan naturligtvis vara befogat. Men då måste man väl också komma ihåg att den utredning som framför allt sysslade med förmedlingen på kontorsområdet, 1966 års utredning, underströk behovet av förmedlingar vid sidan av arbetsförmedlingen och påpekade att de här skrivbyråerna som finns, och som har anlitats i stor utsträckning även av statliga kontor, har fyllt sin uppgift väl. Sedan sade herr Johansson att arbetsförmedlingen har en basorganisation som kan klara det här. Ja, jag undrar det. Herr Johansson kan ju fråga kunderna, kontoren, som behöver tillfällig personal när den ordinarie personalen har blivit sjuk eller för tillfälliga arbetstoppar, om de anser att arbetsförmedlingen klarar denna tillfälliga förmedling väl. Jag tror inte att man anser det, och det är väl en av orsakerna till att man så länge har anlitat just dessa skrivbyråer. Jag skall passa på att ställa en fråga till inrikesministern, eftersom han nu har kommit in i kammaren igen. Jag sade tidigare att tillståndsgivningen här inte bör diskriminera vissa näringsidkare. Det är ju så, som utskottet har framhållit, att man givit tillstånd till en organisation för stationära byråer på området, och då kommer naturligtvis andra byråer på två sätt i underläge. För det första kan de inte erbjuda sina kunder vikariatsförmedling, vilket den här organisationens medlemmar kan. För det andra är det så, har det sagts mig, att när de byråer som inte tillhör den nämnda organisationen tar uppdrag — vilket de kan göra helt lagligt — blir dessa momsbelagda, medan organisationsförmedlingen kan ta samma jobb och anse att det är vikariat, varför moms inte behöver tas ut. Jag bara undrar om inrikesministern håller med mig när jag säger att det vid tillståndsgivningen är önskvärt att man inte diskriminerar på detta sätt, och jag vill fråga om inrikesministern kommer att beakta den synpunkten vid den fortsatta tillståndsgivningen t.ex. på kontorsområdet.
Herr talman! Herr Johansson i Simrishamn refererade i stort sett propositionens skrivning, och hans inlägg skulle därför kanske i och för sig inte föranleda något ytterligare genmäle från min sida. Men eftersom herr Johansson upprepade en del synpunkter som jag kommenterade i mitt första inlägg bör jag måhända ånyo framhålla vad jag där sade. Vad beträffar värdesäkringen av grundbidraget måste det enligt min mening vara angeläget att se till att de här grupperna inte kommer i ett sämre läge än andra. Vi har, som jag nämnde, värdesäkring på t.ex. folkpensioneringens område. Det här bidraget är naturligtvis känsligt för olika höjningar i prisnivån och på annat sätt, och därför menar vi att det är en rimlig kostnad som man får ta i detta sammanhang. När det gäller inkomstprövningen mot makes inkomst, som vi också tidigare talat om, vill jag bara erinra om vad jag sade, nämligen att vi är medvetna om att en fullständig ändring av kostnadsskäl inte kan göras på en gång. Vi föreslår därför att reduceringen av bidraget slopas i etapper; Detta bör vara med i bedömningen när man fortsätter med det, som jag tycker, något statiska resonemanget om kostnadstäckningen. I det sammanhanget vill jag också upprepa att vi ju på AMS har fått programbudgetering, och det måste också ställa de ekonomiska frågorna i en något annan belysning än när man talar om de sedvanliga mycket låsta budgetprogrammeringarna. Herr talman! Jag anser mig inte ha några skäl att inte fasthålla vid det bifallsyrkande jag tidigare ställde, och jag har inte heller i debatten funnit några vägande skäl mot den skrivning vi gjort i våra reservationer.
Herr talman! Jag vill säga till herr Ekinge, att när det gäller värdesäkringen är det ju fråga om en kostnad, och där blir det en bedömning från budgetsynpunkt. Syftet med utbildningsbidraget är att täcka ett inkomstbortfall, och om det inte skulle räcka till eller om det föreligger annan anledning härför, så får vi pröva andra vägar och metoder. Den utredning som är aviserad kommer också att ta upp dessa frågor. Den utveckling som pågår i samhället på detta område nödvändiggör att vi med uppmärksamhet följer de frågorna. Ansvariga myndigheter och regeringen har ju också visat både intresse och ansvar för dem. Till herr Romanus vill jag säga att vi ju förra året förde en ingående debatt om skrivbyråerna, och då hade vi tillfälle att göra bedömningar och värderingar med hänsyn tagen till de totala arbetsmarknadspolitiska aspekterna. Jag tänker här på behovet av att sammanföra utbud och efterfrågan av arbetskraft, de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som satts in från samhällets sida och som förverkligas genom AMS samt nödvändigheten av att ha en överblick över hela området. Den utredning som jag åberopade avlämnade sitt betänkande den 25 augusti 1971. Den har letts av överdirektör Bertil Rehnberg i arbetsmarknadsstyrelsen, och i utredningen har ingått representanter för arbetsmarknadens parter. Detta finns redovisat i föreliggande handlingar. Och såvitt jag kunnat bedöma har man i utredningen kommit fram till att om det föreligger behov därav, så kommer frågan om tillstånd att prövas. Men den prövningen kommer att bli mycket restriktiv, vilket jag också finner helt naturligt. Slutligen vill jag säga till herr Romanus att arbetsförmedlingen naturligtvis blir vad vi gör den till. Den är i sin organisatoriska uppbyggnad rustad för att ta sig an dessa uppgifter. Det är ingenting som hindrar att man till arbetsförmedlingen anmäler vilka arbetsuppgifter man vill ha och vilken tid man står till förfogande. Det fungerar mycket bra inom andra yrkesområden, exempelvis när det gäller stuverioch lossningsarbete. Jag har erfarenheter av det. Och här är principerna ju desamma.

Herr talman! Kvinnorna är på flera sätt diskriminerade i vårt samhälle. Olika bestämmelser, och inte minst hela det nät av sedvanor och slentriantänkande som finns, håller kvinnorna nere och berövar dem som grupp jämlikheten. Detta gäller både inom och utom arbetslivet. Därför är det på sin plats att vi speciellt ser på kvinnornas situation i denna debatt, som ju gäller arbetsmarknadspolitiken och arbetslivets sätt att fungera. Vi kan först betrakta antalet kvinnor i beredskapsarbeten. I januari i år fanns det enligt AMS totalt 37 224 personer — män och kvinnor — i sådana arbeten. Av dessa var 35 155 män och bara 2 069 kvinnor. Dessa proportioner visar att man inte tillräckligt lyckats stödja kvinnorna med beredskapsarbeten. Knappt 6 procent gick till kvinnor, 94 procent till män. Man kan också se på ökningstalen. Medan antalet män i beredskapsarbeten ökat från i runt tal 16 000 i januari 1971 till ungefär 35 000 i januari 1972 har antalet kvinnor i beredskapsarbeten under samma tid ökat från 400 till ungefär 2 100 — en ökning med 19 000 för män och med endast 1700 för kvinnor. Som sägs i reservationen 18 av herr Eriksson i Arvika m.fl. med anledning av två folkpartimotioner behövs det ett större urval av olika typer av beredskapsarbeten. De satsningar som på detta område gjorts inom exempelvis socialvården och servicesektorn har i allmänhet varit tämligen små. Satsningarna har gällt byggnadsarbeten, anläggningsarbeten och liknande. De är i och för sig mycket bra, men de skulle behöva kompletteras med sådana arbeten som kvinnorna, beroende på sin utbildning och sina tidigare arbeten, mest efterfrågar. I motion nr 380 ställde jag en annan fråga, nämligen varför kvinnorna i så liten utsträckning registrerar sig vid arbetsförmedlingarna. Enligt arbetsmarknadsundersökningarna är det 80 procent av de arbetslösa männen som registrerar sig vid arbetsförmedlingarna, medan det bara är 40—45 procent av de arbetslösa kvinnorna som gör det — dessa siffror gäller för januari och mars i år. Denna stora skillnad kan delvis bero på att kvinnorna inte är försäkrade i samma utsträckning som männen; ett villkor för att få försäkringsersättning är att man registrerar sig. Men det kan inte vara hela sanningen, eftersom tre fjärdedelar av kvinnorna som är arbetslösa är försäkrade vid förmedlingarna. Orsaken måste vara att tilltron till att arbetsförmedlingarna skaffar arbete åt breda grupper av kvinnor är mindre än bland männen. Detta är en parallell till att satsningen på beredskapsarbeten för kvinnor faktiskt varit så liten i jämförelse med satsningen på beredskapsarbeten för män. Det måste då vara mycket angeläget att man, som föreslås i reservation nr 1, förstärker arbetsförmedlingarna personellt så att de bättre kan hjälpa eftersatta grupper såsom kvinnorna och att man, som föreslås i reservation nr 4, ser till att den interlokala arbetsförmedlingen fungerar väl här i landet. Bakom dessa förhållanden ligger naturligtvis den totala arbetslöshetssituationen. Det sägs ibland att ”fakta sparkar”. Det var fakta som sparkade på regeringen på grund av den ekonomiska politik som bedrevs, inte minst i fjol, då arbetslösheten ökade, då tillväxten minskade, och då man på hösten avslog oppositionens konjunkturpaket, som skulle ha givit flera människor arbeten. Man fick vid årets slut 73 000 arbetslösa mot 44 000 vid föregående årsskifte. Om man studerar den totala kvinnoarbetslöshetens utveckling finner man att den är ett strukturproblem, och ett mycket allvarligt sådant. Av AMS:s Arbetsmarknadsstatistik nr 2 i år kan man se att antalet vid arbetsförmedlingen anmälda arbetslösa kvinnor — jag använder hela tiden marssiffrorna — var i runt tal 5 000 år 1956, 5 000 år 1960, 5 000 år 1964, 10 000 år 1968, 16 000 år 1971 och 24 000 år 1972. Kvinnoarbetslösheten är alltså inte bara ett konjunkturproblem utan har under de senaste åren också ökat vid år med goda konjunkturer såsom 1968. Den är ett strukturellt problem, som vi allvarligt måste gripa oss an med. Då är det, i en sådan situation som vi har just nu och hade i fjol, verkligen viktigt att arbetsförmedling och beredskapsarbeten fungerar på denna viktiga sektor. Om man tittar på storstadslänen finner man, att åren 1956—1970 har siffrorna för antalet arbetslösa kvinnor varit I 000 å 2 000 men i fjol gått upp till 3 000 och i år till 7 000 — det gäller fortfarande marssiffror. I skogslänen är det ungefär likadant; de har varit 1 000 å 3 000 men i fjol gått upp till 6 000 och i år till 8 000 i runda tal. I de övriga länen har de varit 1.000 å 4 000 men i fjol gått upp till 7 000 och i år till 10 000 arbetslösa kvinnor. Bilden är alltså likartad vad beträffar de stora regionala grupperingarna ute i landet. Det är också viktigt att konstatera, vilket herr Eriksson i Arvika underströk, att hela den ökning av arbetslösheten som vi haft på ett år består i en ökning av arbetslösheten för kvinnor och för ungdomar. Detta måste vara ett allvarligt memento, ett bjudande krav att göra mycket för dessa hårt drabbade grupper. Inrikesministern sade nyss att vi behöver ”en optimistisk stämning”. Han menade att siffrorna nu ändå pekar på en viss förbättring, och det bör i så fall understrykas. Men vad vi framför allt behöver är ju optimistiska fakta, och då kan man inte bara se till en liten ändringstendens utan man måste ju också se på den höga nivå som arbetslösheten ligger på. Ett verkligt allvarligt beklagande är förstås på sin plats av alla politiker. Annars blir ju resonemanget mer av typen: Se båten läcker inte lika mycket som förr, vad glada vi kan bli. Det bästa är förstås att man har en båt som inte läcker alls, att man har en ekonomisk politik som ger en mycket mycket låg arbetslöshet. Kvinnorna skulle komma i centrum mycket mer genom de åtgärder som föreslås i de tre reservationer jag berört. Motionen 1391, beträffande vilken jag inte delar utskottets ståndpunkt, diskuterar jag inte i dag utan jag återkommer nästa år, så att vi kan förkorta debatten nu. Låt mig till slut bara säga att när man ser på kvinnornas problem på arbetsmarknaden och mera sammanfattningsvis vill skapa sig och andra en bild av läget finner vi en bra bild i den ”Kontenta, Meddelande från arbetsmarknadens kvinnonämnd” — sammansatt av representanter för SAF, LO och TCO — som kom ut i december 1971. Där finns en bild som kan illustrera den faktiska situationen för många kvinnor. Framför en dörr står en kvinna. På denna dörr står det ARBETSLIVET, som det alltså gäller att träda in i för första gången eller att träda tillbaka till. Det finns två handtag på dörren, ett placerat på vanligt sätt och bredvid det står en skylt FÖR MÄN, och ett mycket högt placerat handtag vid vilket det står FÖR KVINNOR och som man behöver en stor trapp för att möjligen kunna nå upp till. Herr talman, den bilden sammanfattar den faktiska situation vi har på det här området för kvinnorna, och det är mot den bakgrunden som jag yrkar bifall till reservationerna 1, 4 och 18.

Herr talman! Jag vill till herr Möller i Göteborg säga att vi skall uppmärksamma att beredskapsarbetena rent allmänt har bl.a. till uppgift att göra samhällena lokaliseringsvänliga. De har blivit med andra ord marknadsanpassade, med avtalsenlig lön och liknande. I princip står de öppna för såväl manliga som kvinnliga arbetssökande. Vad som begränsar är av helt naturliga skäl vissa andra bestämmelser. Här åberopas de höga arbetslöshetssiffrorna. När man gör en bedömning utifrån detta skall man inte glömma bort att i dem inryms också ett uttryck för den stigande ambition som vi har när det gäller arbetsmarknadspolitiken. Genom särskilda åtgärder gick arbetsmarknadsmyndigheterna ut och bjöd kvinnorna att komma ut på arbetsmarknaden. Den skattereform som regeringen föreslog och som riksdagen antog medverkade också till att kvinnorna i större utsträckning än tidigare sökte sig ut på arbetsmarknaden. Då inträffade den lågkonjunktur, som dess bättre nu ser ut att vända så att vi är på väg uppåt igen. Det innebär naturligtvis att situationen kommer att bli bättre för kvinnorna på arbetsmarknaden.
Herr talman! I och för sig var det inte mycket polemik i det senaste anförandet. Men vad som i dess början gjorde mig betryckt var, att herr Johansson i Simrishamn sade att beredskapsarbeten i princip står öppna både för män och kvinnor. Ett sådant resonemang förs ofta i samhället, t.ex. när man tar bort en tidigare laglig diskriminering och tror att eftersatta grupper i och med det får en likabehandling. I princip kan ett hus vara öppet för handikappade också — men bara om de kan komma över trösklarna och komma upp för de sju trappstegen in i huset. I princip är det alltså öppet, men rent faktiskt kommer en rörelsehindrad inte in så lätt. På samma sätt måste vi se på arbetsmarknadspolitiken. Vi kommer att göra fel, om vi inte uppmärksammar att kvinnorna genom sin utbildning och genom tidigare arbetsuppgifter främst efterfrågar vissa arbeten. Vi måste därför ha även den typen av beredskapsarbeten, när det är sakligt motiverat. Även om man inte i princip diskriminerar kommer annars den faktiska politiken att alltför litet stödja och hjälpa kvinnorna. Jag nämnde inte ett viktigt faktum i mitt anförande. I utskottsmajoritetens skrivning, främst från socialdemokraternas sida, påpekas — när det gäller partimotionen från folkpartiet om bättre typer av beredskapsarbeten för olika grupper, bl.a. kvinnor — att arbetsmarknadsutbildningen är så viktig ”i det långa loppet” och att stora insatser görs på den punkten. Men som Keynes, en nationalekonom, skrev en gång: I det långa loppet är vi alla döda. Åtgärderna på lång sikt är mycket väsentliga, men i dagens situation får inte heller de kortsiktiga åtgärderna glömmas bort. När det gäller hela det problem som vi har diskuterat i dag måste man därför efterlysa hos regeringen mera bestämda åtgärder för kvinnornas del.
Herr talman! Egentligen hade jag inte tänkt komma med någon replik, men herr Möller föranleder mig att åtminstone inledningsvis göra den lilla reflexionen att det är betydligt lättare att vara teoretiker än att verkligen försöka att i det praktiska livet förverkliga vad man talar om. De här frågorna är egentligen inte nya utan de har diskuterats under många år. Under de 25 år som jag har varit arbetsförmedlare har just frågan om den kvinnliga arbetskraften stått i centrum för arbetsmarknadspolitiken. Men det var egentligen inte den frågan som jag hade tänkt ta upp i mitt anförande. Jag har kunnat konstatera att utskottet har en mycket positiv skrivning när det gäller arbetsmarknadsstyrelsens äskanden om nya tjänster. Utskottet konstaterar också att skäl kan anföras i och för sig för ytterligare personalförstärkningar utöver de 100 nya tjänster som departementschefen har kunnat tillstyrka. Det anförs också i utskottets skrivning att arbetsmarknadsverket har tillförts inte mindre än 500 nya tjänster under de senaste fem budgetåren. Det är naturligtvis en mycket stark ökning, och jag måste säga att den verkligen har varit nödvändig. För den som under många år har arbetat i arbetsförmedlingens fältorganisation har ökningen dock inte känts alltför kraftig. Herr Ekinge sade att den hade uteblivit, men det är naturligtvis inte riktigt. Många av dessa nya tjänster har varit så att säga öronmärkta. Argumenteringen har varit att de skulle inrättas för nya arbetsuppgifter eller för arbetsuppgifter som vid det tillfället hade bedömts som särskilt angelägna eller intressanta. De har i regel också fått en högre lönegradsplacering än vanliga förmedlingstjänster, och man har som någonting naturligt utgått ifrån att innehavarna helt skall ägna sig åt de nya utpekade arbetsuppgifterna. På detta sätt har det tillkommit omställningsinspektörer, aktivitetsinspektörer och tjänstemän för speciella uppgifter inom kursoch omskolningsverksamheten och dessutom tjänstemän för andra kurativa arbetsuppgifter. De 100 nu aktuella tjänsterna är delvis också öronmärkta — bl.a. för man in ett resonemang om s.k. anpassningslag. Tro nu inte att dessa anpassningslag, som har fått så stor publicitet på grund av den lyckosamma försöksverksamheten i Y län, är någonting direkt nytt i arbetsmarknadssammanhang! Själva ordet är kanske nytt, men arbetsgrupper med representanter för arbetsförmedlingen, kommunerna och ortens företag har på många platser runt om i vårt land prövats under flera år med mycket positiva resultat. I arbetsförmedlingens fältorganisation har just denna arbetsform med utåtriktat arbete bedömts som synnerligen väsentlig och viktig.

De nytillkomna specialtjänsterna har utövat stor dragningskraft på de erfarna arbetsförmedlarna, som således har sökt sig över till de specialinriktade tjänsterna, med påföljd att arbetsförmedlingspersonalen har uttunnats i själva förmedlingsarbetet. Det är naturligtvis utmärkt att sådana specialtjänster finns. Säkerligen är det också bra att organisera anpassningslag, men fältorganisationen är och måste förbli den primära och mest angelägna enheten inom förmedlingsorganisationen. En effektiv fältorganisation bidrar till en helhetslösning av de frågor som är väsentliga för den enskilda individen och tillgodoser hans behov av den service som han så väl behöver när han har problem på arbetsmarknaden. Fru Eriksson i Stockholm och jag har i vår motion 767 berört en delfråga i fältorganisationen, nämligen arbetsvården. Vi har anfört att vi önskar en annan prioritering av de i statsverkspropositionen föreslagna nytillkomna tjänsterna. Vi har i motionen pekat på de svårigheter som råder på grund av de personella bristerna på våra arbetsvårdsexpeditioner och vilka följder som kan uppstå för arbetssökande som måste vänta månad efter månad innan de får nödvändig service. Jag skall gärna erkänna att utskottet har ansett att frågan är mycket angelägen, och vi har fått en s.k. positiv skrivning. Skrivningen har utformats så, att utskottet utgår från att man med nuvarande personalresurser skall beakta de problem som motionärerna framhåller och att man skall kunna tillgodose åtminstone de mest angelägna behoven inom fältorganisationens arbetsvård. Det är att hoppas att utskottets önskemål uppfylls i den kommande prioriteringen inom AMS. Herr statsrådet har dessutom möjlighet att skärpa utskottsskrivningen genom att anföra några av här anförda motiveringar i det kommande regleringsbrevet — hoppas kan man ju alltid.
Herr talman! För att undvika missförstånd vill jag upprepa vad jag sade. Någon ökning av antalet tjänster till det direkta förmedlingsarbetet har vi inte fått under de senaste åren. Jag kan i stort sett instämma med herr Jadestig i hans bedömning i övrigt. De öronmärkta tjänsterna har kommit, utvecklingen på det område han talade för har skett. Men för att förtydliga mig ytterligare kan jag säga att i proportion till den utveckling som ägt rum på arbetsmarknaden har någon ökning i det direkta förmedlingsarbetet inte skett! Jag kan, herr talman, till sist bara beklaga, att vi inte heller i år kommer att få någon förstärkning i det direkta förmedlingsarbetet.

Herr talman! Till inrikesutskottets betänkande nr 3 finns fogad reservationen 20, som upptar de yrkanden som framställts i motionen 588. I denna motion hemställes om att statsbidrag må kunna utgå till kommuner, som i form av statskommunala beredskapsarbeten eller på annat lämpligt sätt uppför lokaler för hantverks-, industrioch serviceföretag i syfte att främja en utveckling av lokal service samt näringslivets tillväxt i kommunen, innebärande större valmöjligheter och en rikare tillgång på arbetstillfällen. Denna fråga och tanke är inte ny. Före 1965 fanns i det regionalpolitiska stödet inslag av denna form och under 1960-talet uppfördes på olika platser i landet verkstadshus som beredskapsarbete eller på annat lämpligt sätt under medverkan från statens sida. Enligt gjorda undersökningar visar erfarenheterna från denna verksamhet på goda resultat, och därför menar vi motionärer, att det föreligger starka skäl att genom en större insats från statens sida, framför allt genom arbetsmarknadsverket, öka denna verksamhet. På många orter, framför allt i inlandskommunerna i Norrland, råder ju en nära nog permanent undersysselsättning trots alla arbetsmarknadspolitiska insatser. Det finns därför anledning undersöka varje möjlighet att skapa nya arbetstillfällen som inte bara har kortsiktiga verkningar utan även på sikt ger arbete.

Utskottsmajoriteten har avstyrkt en sådan lösning med den något underliga motiveringen att det skulle bli en form av regionalpolitiskt stöd som skulle komma att konkurrera med nu använda stödformer. Det är väl ändå att dra litet felaktiga slutsatser. Såväl motionärer som reservanter ser de här föreslagna insatserna som en komplettering av de stödåtgärder som nu förekommer. På många orter finns behov av sådana lokaler men de saknas i dag. På andra orter är näringslivets lokalbestånd till viss del ålderstiget, och i många fall uppfyller det inte dagens krav på sanitära förhållanden och miljöns utformning. Genom saneringar, omläggning av trafikleder och utbyggnader för nya behov kommer många företagare att ställas utan lokaler. Jag vågar vittna om, att kommunerna har ett betydande intresse av att i sin planering och serviceverksamhet bidra till en förbättring av dessa förhållanden. Genom att skapa ett differentierat näringsliv som dels ger ökad valfrihet i sysselsättningen, dels ger en ökad service till kommuninvånarna tillför man orten en betydande trivselfaktor. Allmänt sett bör det åtminstone i begränsad omfattning ligga inom kommunernas kompetensområde att arbeta i en sådan riktning. Utskottsmajoriteten anför vidare i sin motivering att ett sådant arrangemang som här föreslagits inte skulle falla inom den kommunala kompetensen. Jag skall kanske inte ta upp det till diskussion, men om dylika projekt tangerar gränsen för det kommunala kompetensområdet kan ärenden av den naturen prövas av Kungl. Maj:t i varje särskilt fall. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationen 20 av herr Eriksson i Arvika m.fl.

Herr talman! Jag är ledsen över att det jag har att säga så här i slutet av debatten kommer att ta litet tid. Flera talare har sagt att vi behöver sätta till alla klutar för att hjälpa upp arbetsmarknadssituationen och jag skall försöka bidra med min lilla klut. Den konjunkturutveckling som en del betraktar som blivande positiv ganska snart, vågar inte jag betrakta som så positiv med hänsyn till den starka konkurrens från olika håll i omvärlden som vi kommer att få känna på. Konkurrensen kommer från två olika håll.

På så vis kan man konkurrera, kanske parallellt också med massproduktion. En hel rad epokgörande uppfinnarinsatser lade grunden till de nuvarande svenska exportindustrierna. Men vissa indikationer tyder på att den fantasifullhet och skaparkraft som verkade på den tiden numera inte lämnar så väsentliga bidrag till den svenska industriutvecklingen. Sedan många år upplever vi tyvärr en minskning av det årliga antalet patentansökningar från i Sverige bosatta uppfinnare samtidigt som antalet ansökningar från utländska uppfinnare fortsätter att stiga. Sverige har tidigare varit ett av de mest utpräglat uppfinnarproduktiva länderna i världen och har också stått högt i anseende för det, samtidigt som uppfinningarna har givit ett avsevärt bidrag till vår välståndsutveckling. Det är därför att betrakta som en larmsignal att vi nu har en negativ bytesbalans i fråga om licenshandel. Vi betalar årligen till utlandet omkring 10 miljoner kronor mer i licensavgifter än vi själva tar in, och det innebär att vi i viss utsträckning tillverkar detaljer med dyrbar arbetskraft och dessutom betalar licenskostnader för att få göra det. I samma mån som de produktiva insatserna på uppfinnarsidan har minskat har även de lågförädlande, traditionellt råvarubaserade exportföretagen kommit i ett allt sämre konkurrensläge. Andra länder kan producera trämassa och stål av hög kvalitet till lägre priser än de svenska företagen. Svenska företag inom olika branscher försöker i detta läge att uppnå konkurrensjämvikt genom rationalisering, omstrukturering m.m. Parallellt med det knyts stora förhoppningar till den pågående forskningsverksamheten för att genom den erhålla nya lösningar av näringslivets problem. Men det har allt tydligare framkommit att forskningen — för att över huvud taget få någon rimlig samhällspolitisk verkan — måste kompletteras med en specifik behovsinriktad innovationsaktivitet, som inte kan direkt rubriceras som forskning utan som snarast faller under vad vi brukar kalla för uppfinnarverksamhet. När jag nu använder orden innovation, kreativitet m.m. så är det för att det är moderna ord, men som vi vet betyder innovation uppfinnarverksamhet och kreativitet betyder skaparverksamhet, skaparförmåga. De mycket skickliga och kunniga personer som sysslar med exempelvis grundforskning är av flera skäl sällan de innovatörer som behövs för att ge näringslivet lämpliga tillverkningsobjekt. Dessa forskare är redan från början mycket receptiva människor, de har haft lätt att lära, de har skaffat sig mycket goda och värdefulla kunskaper, men de är sällan skapande, kreativa. Grundforskningen är som regel hårt specialiserad i smala fält inom vetenskapen, medan de mest intressanta innovationsuppslagen tillkommer genom en kombination av vetande från helt skilda fält. Forskningens såväl inre som yttre effektivitet är dessutom förhållandevis låg. Jag vågar alltså påstå att den verksamheten har låg verkningsgrad. Den yttre effektiviteten ger inte heller så stort utbyte, men den skulle kunna höjas om innovatörer på ett tidigt stadium kunde ges möjligheter att samverka med forskarna. I nuläget har vi i Sverige en situation där både samhälle och näringsliv satsar betydande belopp på forskningen, medan satsningen på uppfinnarverksamhet är så obetydlig att den knappast kommer fram i statistiken. Det råder därför inget tvivel om att här finns en mycket kraftig obalans mellan vad som satsas på forskning och vad som satsas på uppfinnarverksamhet, en obalans som alltså leder till att forskningen i dag snarast blir en kostnadsbelastning när den i stället kunde och borde vara en lönsam investering. Det är kanske hårt sagt om forskningen, men vi har ju gjort forskningen till ett honnörsbegrepp som vi går och tror på men av vilken vi kanske inte riktigt får ut vad vi har hoppats. Skulle man i stället försöka uttrycka det här positivt så kan man påpeka att den hittills inte systematiskt nyttiggjorda uppfinnarverksamheten får anses vara en ny oförbrukad resurs till fortsatt och eventuellt ökad välståndsutveckling i vårt land. Att för vårt lands industri konkurrera på världsmarknaden med låga försäljningspriser är förhållandevis svårt. Hela kedjan av kostnader från råvarorna, transporterna och upp till tillverkningen är ju belastad med de höga lönekostnaderna i vårt land. Däremot bör den svenska industrin framgångsrikt kunna tillföra världsmarknaden nya unika industrialster, processer och metoder genom en generösare satsning på små men innovationsstarka företag. Det finns inom landet åtskilliga sådana för en större allmänhet okända företag, som i dag kämpar med stora svårigheter men som har de fruktbara idéerna och uppslagen, vilka med tillgång till riskvilligt kapital skulle kunna utvecklas och växa sig starka — t.o.m. i världskonkurrensen. Framför allt finns den tändande gnistan till en sådan utveckling hos uppfinnarna, de tekniskt kreativa personerna som har en mängd radikala uppslag, ofta med mycket lovande framtidsvärde. Kreativitet betyder i detta sammanhang förmågan att finna nya originella kombinationer — gärna just av de element som har tillkommit genom forskning. Att i betydligt högre grad än hittills uppmuntra och utnyttja samhällets kreativa begåvningar — inte minst om det tekniska området men även inom andra områden — skulle verkligen vara något av en kulturrevolution. Inom kretsen av kunniga och seriösa tekniska nyskapare finns troligen den guldgruva som samhället och näringslivet åter bör förstå att bearbeta. Man har uppskattat att det finns mellan 10 000 och 20 000 uppfinnarbegåvningar i Sverige, som i realiteten är utestängda från varje rimlig möjlighet att utexperimentera och utveckla sina uppfinningar och från möjligheten att få pröva sin uppfinningsförmåga på alla de problem som samhället i dag står inför. Det kan vara en människa vid en svarv, en lantbrukare på sin gård eller någon vid ett konstruktionsbord av något slag. De finns överallt i samhället, och det gäller nu att snarast hitta dem. I motsats till forskarna saknar uppfinnarna utbildningsmöjligheter anpassade till deras begåvningstyp. I motsats till forskarna saknar också de flesta uppfinnare möjligheter att erhålla avlönade befattningar med frihet att arbeta med sina uppfinningar, med tillgång till alla de resurser i fråga om lokaler, medarbetare, instrument etc. som krävs för att de liksom forskarna skall kunna utföra sitt landsgagneliga arbete. Som ett första steg till att underlätta verksamheten för landets innovatörer är det av största värde att man inrättar något som kan benämnas kollektiva industrihus. Även personer som inte tycker om att använda kollektivbegreppet borde kunna ta detta uttryck i sin mun och pröva det. Sådana kollektiva industrihus borde helst finnas i varje län och fungera i nära samarbete med företagarföreningarna och med landets uppfinnarförening, som har nödig expertis.

Självfallet kan inte all nödvändig expertis finnas samlad i varje län, utan den lokale rådgivarens funktion blir ofta att föra uppfinnarens speciella problem vidare till lämplig centralinstans, t.ex. styrelsen för teknisk utveckling. Det väsentliga är att uppfinnare med värdefull kreativ förmåga på detta sätt får möjlighet att med verkstadsresurser åstadkomma en fungerande demonstrationsmodell. Ifrågavarande experimentverkstad kan vara någon nedläggningshotad verkstad inom länet, någon verkstad för handikappad verkstadspersonal, t.ex. i arbetsvårdens regi, eller en lokal av annan art, som inte medför så stor extra ekonomisk belastning för samhället. Bokföring, administration m.m. bör ske centralt, och de olika experimentavdelningarna bör endast ge begränsad verkstadstid för respektive försöksprojekt, vilket snarast efter färdigställandet bör utbjudas till landets industri. Någon gör nu kanske invändningen att det är svårt att finna de rätta uppfinnarna och idéerna, eftersom denna bedömning kan vara mycket svår att göra, men det beror helt på vilka ledande människor man får att fungera i de kollektiva industrihusen. Med de rätta kunniga och förstående administratörerna där kan urvalet säkerligen bli mycket gott. Mot detta invänder man säkerligen också att en sådan hjälp till uppfinnare redan finns genom landets företagarföreningar, men jag vill särskilt betona att så långt ifrån är fallet. Om någon vänder sig till företagarföreningarna med ett objekt för tillverkning, såsom svetsning eller svarvning, varigenom han kan sysselsätta fem till tio personer, får han gärna hjälp med att sätta upp en verkstad, under förutsättning att han har avsättning för sina produkter. Men om han kommer med en ny idé, som man inte förstår sig på — trots att den kanske t.o.m. kunde leda till en världstillverkning — är det oerhört kärvt och svårt att få hjälp. Men det är just sådana nya utmärkta idéer, som vi måste lära oss att ta vara på, och vi måste vara litet djärvare. De företag som sysslar med sina traditionella produkter är i detta läge, med konjunkturbesvärligheter, investeringsovilja och annat, inte benägna att satsa pengar på nyinvesteringar och på nya produkter utan man försöker utveckla de traditionella produkterna och konkurrera med dem vilket, som jag förut sade, är oerhört svårt konkurrensmässigt. Hur mycket vi än rationaliserar, t.ex. på kylskåpsområdet, kommer vi sannolikt ändå att ha världens kanske dyraste kylskåp. Vidare sägs det att styrelsen för teknisk utveckling sköter denna fråga. Men man har där mycket litet ägnat sig åt de enskilda uppfinnarna. För två år sedan var den andel av det av STU totalt utbetalda beloppet som gick till uppfinnarstöd 0,4 procent. Förra året var uppfinnarstödet 1 procent av det totalt utbetalda beloppet. Jag vill påstå att det ligger mycket av värde i de här anförda tankegångarna. Jag har talat med en del företagare om detta, och vågar påstå att de är stormförtjusta över möjligheterna att på detta sätt kunna finna goda uppslag för tillverkning. Därför har jag avslutat min motion med förhoppningen att riksdagen hos Kungl. Maj:t anhåller om skyndsam utredning av möjligheterna att bättre utnyttja landets kreativa personer som en påtaglig produktionsfaktor. I den hårda konkurrens som kommer att råda framöver bör man inte göra en sådan här sak till någon sorts politisk debattfråga och kivas om den, utan här borde alla som förstår den goda idén i detta samverka till att snarast få en lösning för den sidan av våra tillverkningsobjektfrågor. Den andra metoden att konkurrera med omvärlden är att automatisera verkstadsindustrin och på det viset med maskinernas hjälp få produkterna framtagna säkrare och billigare samt genom att därigenom kunna sälja få in valuta så att arbetskraften kan avlönas hyggligt. Den vägen arbetar man även på, men vi vet att det går långsamt. Därför, snälla ni, glöm inte bort möjligheten att ta till vara också de kreativa människorna. I en hård konkurrens bör vi därför sätta till alla klutar.

Herr talman! Inrikesminister Holmqvist var i sitt balanserade anförande väldigt angelägen om att söka leda i bevis att arbetsmarknadsläget har förbättrats. Till det vill jag som en kommentar bara säga att det skulle ha varit högst anmärkningsvärt, om inte alla de av riksdagen satsade pengarna hade fått en sådan effekt. Tyvärr tycks det mig inte möjligt att se lika optimistiskt och positivt på konjunkturläget som sådant. Jag delar herr Holmqvists uppfattning att det psykologiska klimatet är av stor betydelse och att inte minst ledamöterna av denna kammare har skyldighet att försöka främja ett sådant, var och en på sin ort. Det vore värdefullt, om de socialdemokratiska tidningarna med Aftonbladet i spetsen också ville inse att företagen behöver någon stimulans då och då och inte bara hotfulla uttalanden om stegrade skatter och vidgad statlig dirigering av näringslivet. Jag är övertygad om att herr Holmqvist skulle kunna utöva ett mycket hälsosamt inflytande på en del av sina vänner i den socialdemokratiska pressen. Jag tvingas konstatera, herr talman, att inrikesutskottet inte anser de i min motion nr 599 angivna skälen för en maximering av omskolningsbidragen vara av en sådan tyngd att yrkandet kan av utskottet tillstyrkas. Sakfrågan har jag diskuterat här i kammaren vid tidigare tillfällen, med bl.a. inrikesministern, att det finns ingen anledning att dra i gång en ny debatt i dag. Jag får återkomma vid något mera lägligt tillfälle, ty jag är övertygad om att miljonrullning både kan och bör avvägas på annat sätt. Enligt min och, förmodar jag, alla andras åsikt vore det bättre om man på något praktiskt sätt kunde förhindra uppkomsten av arbetslöshet än att med aldrig så ambitiösa eller generösa medel bekämpa redan existerande arbetslöshet. Mot den bakgrunden bör också yrkandet i min motion nr 1389 ses. Jag har i den motionen schablonmässigt föreslagit att man tar 25 miljoner av AMS-miljarderna och reserverar dem för räntefri utlåning till företag som har akuta bekymmer men som bedöms utvecklingsbara. I motionen har tanken utvecklats närmare. Mitt förslag innebär inget avsteg — det vill jag betona — från min grundsyn, innebärande att generella åtgärder av positiv art är bäst ägnade att trygga en hög sysselsättning, eftersom de medverkar till ett gynnsamt utgångsläge för företagen. Stabila och vinstgivande företag är och förblir en bättre garanti för löntagaren och hans tillkämpade standard än de statliga företag som drivs efter delvis ideologiska men tyvärr alltför ofta mycket förlustbringande riktlinjer. Det är nu en gång så att vi lever i ett samhälle med ett kvartssocialistiskt ekonomiskt system, karakteriserat av så många bidrag och transfereringar att snart ingen är i stånd att säga vad som är en varas och en tjänsts verkliga kostnad. Eftersom jag lever i ett samhälle där bidragen är en etablerad stödform även inom näringslivet, nämligen då så anses motiverat av konjunkturpolitiska skäl, har jag inte tvekat att förorda en obetydlig sänkning av omskolningsanslaget och i stället föreslå en annan sorts satsning på företagen. Jag tror nämligen att många för ögonblicket hårt trängda företag skulle kunna blomstra på nytt, om de fick en ny sorts och affärsmässigt beräknat samhällsstöd. Framför allt skulle de berörda löntagarna då slippa smärtsamma uppbrott från födelsebygd och hemort. Man kan säga att förslaget har drag av socialpolitik, och att man kan invända att det inte är konkurrensneutralt. Men, herr talman, ingenting är heligt på den kommersiella rännarbanan, och för övrigt finns det goda skäl att fundera över om inte vår näringsfrihetspolitik är en smula antikverad. Utifrån socialliberal grundsyn har jag t.ex. svårt att acceptera storbolagens bud ”Död åt konkurrenten”, vars efterlevnad kan leda till groteska och inte minst för löntagarna orimliga konsekvenser. Det skulle föra för långt att i detta sammanhang analysera näringspolitiken. Jag får tillfälle att återkomma till den en annan gång. Utskottet hävdar nu att det redan finns olika stödformer och att nya sådana aviserats till årets riksdag. Att utskottet på ett så fantasilöst sätt lunkar vidare i gamla och väl upptrampade AMS-spår finner jag bekymmersamt. Vi har redan under årens lopp satsat enorma belopp på omskolningsverksamhet, men de grundläggande problemen har vi inte kunnat lösa. Jag beklagar att inte utskottet vågat pröva nya vägar och inte kunnat vara med om att genomföra en måttlig ökning av stödet till företagen, ett stöd som jag tror skulle ha lett till en betydande minskning av behovet av den omskolningsverksamhet som trots allt endast i rena undantagsfall för de berörda människorna framstår som ett önskvärt alternativ.

Herr talman! Jag vill i detta sammanhang ta fram ett par käpphästar som jag har i arbetsmarknadspolitiska sammanhang, inte för att utskottet i sitt förslag oroar mig, men på grund av ett par motioner och ett litet vingligt skriveri i ett avseende från utskottets sida. Det är motionen 586 av herr Bohman m.fl. där man kräver bättre insatser för förmedling av tjänstemannabefattningar, och det är motionen 604 av herr Wijkman där man kräver slussningscentraler för nyexaminerade akademiker och gymnasister för att dessa skall kunna erhålla arbete omedelbart efter examen. Båda motionerna avstyrks som väl är av utskottet och blir väl därför inte föremål för en positiv behandling vid röstningen här i kammaren. Jag har många gånger både i gamla och i nya riksdagen varnat för grupptänkande och för att kodifiera det ytterligare, samtidigt som vi gör vad vi kan för att bryta ner det systemet. Dessa två motioner är uttryck för ett grumligt och i sak konservativt, för att inte säga reaktionärt, tänkande som är ytterst farligt för vår framtid. Utskottet säger emellertid också att man förutsätter att brister i tjänstemannaförmedlingen rättas till efter hand som de uppenbaras. Såvitt jag förstår har vi ingen tjänstemannaförmedling, ärade utskottsledamöter. Vi har en förmedling av arbete till svenska löntagare och ingenting annat. Dessa svenska löntagare har alla möjliga olika förutsättningar av utbildningsmässig, fysisk och psykisk karaktär för att ta jobb. Att över huvud taget tro att man genom att sätta etiketten tjänsteman på somliga, akademiker återigen på somliga och arbetare på andra funnit den stora skiljelinjen mellan olika arbetsförutsättningar och arbetskompetenser är verkligen att inte veta vare sig hur människor är beskaffade eller hur arbetsmarknaden ser ut. En tjänsteman som är ung och frisk kan vara utomordentligt lämplig för att ta ett kroppsarbete, och en utsliten kroppsarbetare kanske i högsta grad behöver det s.k. tjänstemannayrket, som till sin natur kan vara ytterst lämpligt för honom, osv. Den som gör det minsta försök att studera detta problem inser att det är fråga om en vana, en konservatism och ett snedtänkande. Det är obegripligt att sådant skall vidarebefordras i motioner och slarviga utskottsbetänkanden i denna riksdag, samtidigt som vi kämpar för att bryta ned dessa falska kategoriseringar som, om de får växa vidare, hotar att skapa det korporativa samhället, att föra oss in i gruppolitik och grupptänkande. SACO begär, som jag nämnde tidigare, särskilda åtgärder för att skapa akademikerbefattningar antingen de behövs eller inte. De som har fått en god utbildning skall alltså garanteras ett bra och mycket välbetalt arbete. Tjänstemän har en tendens att som tjänstemän kräva detsamma, därför att de är gynnade på vår arbetsmarknad. Skall vi verkligen ha ett samhälle där de som en gång har fått det tunga, svåra och illa betalda jobbet till varje pris är hänvisade till det jobbet? Så kommer KSA-utredningen. Jag vill ge inrikesministern en komplimang för att han nu dröjer med att lägga fram förslag så att folk får tänka över det hela. Han tycker också att vi skall göra andra kategoriseringar — det blir inte bättre för att fackföreningsfolk sitter med och bökar till förslag. Jag har, herr talman, inte nu tid att gå in mera på detta. Det finns alltså två strömningar. Den ena är att vi skall utbilda folk i högre grad än det finns befattningar och sedan konstruera befattningar i näringslivet som kostar näringslivet och samhället stora pengar. Den andra är att vi skall reservera de etablerade, fina och välbetalda jobben för dem som av tradition har dem. Vill vi verkligen skapa det samhället? Om inte måste vi säga bestämt ifrån. Överdriver jag? Nej, detta system är på full gång. Och det är häpnadsväckande att det inte rensas upp ordentligt. Det hade varit skönt om utskottet, som uppenbarligen har förstått den inre problematiken, hade sagt rent ut att vi ger inte ett finger åt det systemet. Vad vi behöver är ett näringsliv som får utformas enligt produktionslivets krav. Sedan besätter vi de befattningar vi har med folk. Därpå diskuterar vi lönemarknadens utseende och gör det efter något så när vettiga grunder, så att vem som helst som är skickad för uppgiften får ta jobbet, om han inte finner något som är ännu mer tjänligt för honom. I stället har vi en massa folk som viftar. bort arbetsuppgifter därför att jobben inte är ansedda och välbetalda nog. Vi är ute på en utomordentligt farlig väg, herr talman! Så länge jag har en tribun att arbeta från kommer jag aldrig att förtröttas att peka på dessa missförhållanden. Det är meningslöst att tala om demokrati, jämlikhet och utveckling om man skapar ett sådant samhälle, som blir farligare än någonsin eftersom man systematiserar det såsom man gör för närvarande. ling om arbetsanvisning i vilket sammanhang den arbetssökande avböjt erbjudet arbete”. Vi har nu ett system som går ut på att arbetsförmedlingen anvisar ett arbete som den finner tjänligt för en individ. Denna kanske nekar att ta det jobbet. Då prövas det i vederbörande arbetslöshetskassas styrelse om avvisningen av arbetet kan respekteras. Avgörandet ligger alltså inte hos arbetsförmedlingen; det ligger hos arbetslöshetskassan, som är byggd på fackförbundsbasis. Nu vill man att varje lokal organisation skall sitta med och bedöma om det är rättmätigt att arbete avvisas av en medlem. Det betyder att lokalt skönstänkande och okunnighet sätts in. Folk som saknar helhetsöverblick över hela arbetsmarknaden — vi förmedlar ju inte bara på en ort utan över hela landet — skall sitta och tycka och känna mer eller mindre fast förankring i yrkesgemenskap och kamratskap på sin egen ort. Det är en lika orimlig politik som det andra jag nyss har belyst och måste bestämt avvisas — och det gör verkligen utskottet utan tvekan. Den som tänker igenom det här kan inte finna något som helst motiv för en sådan tankegång. Vi behöver bestämda anvisningar om hur arbetsförmedlingar och arbetslöshetskassor skall behandla arbetslöshetsfallen och arbetsförmedlingsfallen, och de skall vara i princip lika för alla kategorier i hela landet och inte någonting som man sitter och leker med på olika platser. I arbetslöshetskassornas styrelser har vi folk som enligt min bestämda uppfattning är mycket mer kompetenta att ta ställning i det enskilda fallet än man skulle vara lokalt. Om vi ger en sådan fullmakt har vi ju i samma ögonblick sagt, att ni bedömer det här bättre än man gör centralt. Detta är frågor som måste granskas och avgöras efter generella linjer, annars får vi kaos och absolut ingen möjlighet att försöka omstrukturera arbetskraften efter näringslivets behov.
Herr talman! I anledning av vad herr Persson i Stockholm sagt om utskottets suddiga skrivning och om vad jag eventuellt skulle ha yttrat i det här sammanhanget vill jag ännu en gång citera direkt ur det stenografiska protokollet vad jag sade när det gällde reservationerna 5 och 6, som berör just tjänstemannaförmedling och slussningscentraler: ”Det är viktigt att här fastslå att alla, oavsett vad de kallas men som vill ha ett jobb, skall ha rätt till en god förmedlingsservice. Finns det brister är det arbetsmarknadsstyrelsens skyldighet att rätta till dem. Men det kan inte vara riktigt med specialinrättningar för vissa grupper i samhället. Den som inte har någon som helst yrkesutbildning är också den som har svårast att få arbete och som kanske behöver den mesta hjälpen i det här sammanhanget.” Herr talman! Jag ville bara säga detta för klarhetens skull.
Herr talman! Vi har knappt om tid, och jag skall därför inte läsa innantill. Men på s. 16 i utskottets betänkande för man ett resonemang som om man sanktionerade grupptänkandet när det gäller arbetsförmedlingen. Nu är jag mycket glad över att utskottets vice ordförande har gett det här beskedet. Det bör rensa luften, och det betyder uppenbarligen att jag har utskottet på min sida. Det har alltså bara skett en liten lapsus i skrivningen, som ändå lätt kan föranleda folk att dra den slutsats jag har påtalat.

Herr talman! Jag har sällan haft en sådan tur att jag haft tillfälle att komma upp i talarstolen omedelbart efter min vän herr Persson i Stockholm. Den här gången måste jag verkligen få lov att säga några ord med anledning av hans senaste anförande, där han gick till angrepp mot slussningscentralerna och kritiserade grupptänkandet. Han har i sitt resonemang avlägsnat sig så från verkligheten att den måste beskrivas i några rätt bestämda siffror. Situationen för de grupper som han angriper är i stort sett den att under våren 1970-1975 kommer det att utexamineras 75 000 människor från de fria fakulteterna. Staten och den offentliga sektorn kommer att kunna anställa i meningsfullt arbete ungefär 20 000 av dem. År 1968 var ungefär 12 000 akademiker av det här slaget anställda i näringslivet. Antalet har ökat något sedan dess. Låt oss säga att det i dag kanske skulle kunna röra sig om 15 000 som kan få ett jobb om man inte vidtar några särskilda åtgärder. Vi har alltså den situationen att 40 000 akademiker, som samhället har satsat studier på och som har satsat egna medel, går ut från högskolor och universitet med stora studieskulder på mellan 30 000 och 50 000 kronor. Det tycker inte herr Persson i Stockholm är en verklighet som man skall ta hänsyn till så att man anstränger sig för att se till att dessa människor får en adekvat sysselsättning. Herr Persson talade om att konstruera befattningar i näringslivet. Jag tror inte det är någon som har tänkt sig att man skulle konstruera befattningar i näringslivet för dessa människor. Men om vi ser på det som vi skulle kunna kalla för akademikertätheten i näringslivet i vårt land jämfört med akademikertätheten i t.ex. Amerika, finner vi att man där har kunnat tillgodogöra sig den långtidsutbildade arbetskraften på ett helt annat sätt än vad vi hittills har gjort i vårt land. Det är ingen som påstår att detta har varit till men för det amerikanska näringslivet. Snarare torde det ligga till så att dessa människor har gjort en insats av betydelse på de poster där de har blivit placerade. Om man nu i denna svåra situation för de här grupperna säger att man skall vidta särskilda åtgärder, så kan jag inte förstå hur det kan beskrivas som någon sorts konservativt — helst skulle väl herr Persson vilja säga reaktionärt — tänkesätt. Det är att ta hänsyn till verkligheten sådan den är — att det under loppet av några få år kommer att finnas mellan 30 000 och 40 000 människor som inte kan få en sysselsättning som svarar mot den utbildning vi alla har varit överens om att medverka till att de skall få. I alla utbildningspolitiska diskussioner som vi har haft här har man slagit sig för bröstet och talat om utbildningsexplosionen och hur värdefull den har varit. Det är nu dessa människor skall ut, och nu är det inte så skojigt att ha dem längre, och man vill inte göra någonting för att ta till vara deras arbetsinsatser. Herr Yngve Persson, hur kommer de människorna att reagera som man inte vill hjälpa till jobb i de här sammanhangen — jobb som svarar mot deras utbildning, mot de insatser och ansträngningar som de har gjort? De blir kanske inte det salt i samhällskroppen som vi tycker är särskilt nyttigt och särskilt lämpligt. Herr Nilsson i Tvärålund är inte inne i kammaren nu, men jag skall be att få i minnet återkalla litet av vad han sade då han talade på centerpartiets vägnar. Sedan jag nu har talat med herr Persson i Stockholm behöver jag inte säga så mycket. Även herr Nilsson i Tvärålund konstaterade att den arbetskraft som jag har talat om har haft vissa svårigheter att få sysselsättning. Och så sade han att den arbetskraften dock har en referensbakgrund och plattform som gör att de kategorier han tidigare hade talat om — handikappade, medelålders kvinnor och några till — kan uppfatta den ställning denna akademiska arbetskraft har som avundsvärd. Ja, är det en avundsvärd situation jag har beskrivit för de här grupperna? Jag sade att de kom från de fria fakulteterna. I synnerhet är det de som är samhällsvetenskapligt utbildade som nu går till en mängd sociala tjänster av olika slag, vilka förvisso inte ligger särskilt högt upp på löneskalan. Det är dessa grupper som betraktas som avundsvärda, och det är om dessa grupper som herr Nilsson i Tvärålund säger att de får nog räkna med en omstrukturering också av lönerna. Det är, som jag sade, inte de som har särskilt bra betalt som skall bli föremål för en sådan här löneomstrukturering. Nu har vi ju en viss förkärlek för främmande ord. När herr Nilsson i Tvärålund använder ordet omstrukturering av lönen — det var egentligen detta jag skulle ha frågat herr Nilsson om — betyder det väl i själva verket lönesänkning. Herr talman!

Herr talman! Här bekräftar ju bara herr Lidgard hela detta snedtänkande. Han går upp och börjar tala om grupper. Är det inte individer som skall beredas arbete efter förutsättningar och möjligheter för näringslivet, herr Lidgard? Det är klart att det är det. Herr Lidgard säger att samhället har satsat så och så och att det har kostat 30 000-40 000 kronor. Vilket resonemang! Vad har en kroppsarbetare som satsar unga år — upp till 25, 30 eller 40 år — på ett kroppsarbete, som han lär sig utan och innan, och som är enormt nyttig i produktionen? Han kastas ut i arbetslöshet! Det har aldrig oroat moderata samlingspartiet. Vad är det för märkvärdigt med en akademiker? Är det inte värt 30 000-40 000, herr Lidgard, att få denna gedigna utbildning, denna färdkost genom livet? För övrigt tar ni alltid hem de där pengarna förr eller senare, om ni inte får dem den dag ni går ut genom universitetsporten. Jag går förbi resonemanget om USA — jag hinner inte ta upp det. En som öppnar en korvkiosk i dag och kanske får spendera 50 000-100 000 — vilka risker tar inte han! En åkare som skall skaffa sig en lastbil för 130 000-140 000 — vilka risker tar inte han! Det är hopplöst, herr Lidgard, att plocka fram akademikerna och göra dem till någon sorts martyrgrupp som, om de inte har det serverat på allt sätt när skolan är klar, har råkat speciellt illa ut. Det är vad vi alla kan göra, och vi skall behandla alla efter samma modell. Det resonemang som herr Lidgard fört här i dag har SACO under sammanträden som jag varit med om under årens lopp aldrig anslutit sig till. Men i höstas, när arbetslösheten blev stor, gick man till Arbetsgivareföreningen och regeringen och tyckte att det skulle skapas speciella akademikertjänster. Det är en ny modell från SACO som man inte har stått för i några lönepolitiska resonemang förut, utan då har man sett arbetsmarknadspolitiskt och liberalt på den här situationen.

Herr talman! Det är inget märkvärdigt med akademiker. De är inte märkvärdigare när de är arbetslösa än när andra är det. Men akademikerna är mera svårplacerade på de jobb som de är utbildade för, och det är det som skapar svårigheterna, det är det som ställer krav på speciella människor som kan deras problem och vet vad de kan användas till i olika näringslivssammanhang. Jag vet mycket väl att herr Persson i Stockholm menar att människor skall sättas in ungefär var som helst — man skall vara ung och frisk och stark, och så skall man sättas in på vilket jobb som helst. Under beredskapstiden — låt oss gå tillbaka till den tiden, herr Persson — talade vi väldigt mycket om nödvändigheten av att sätta rätt man på rätt plats. Och det är fortfarande en fråga om att sätta rätt man på rätt plats. Det är riktigare, föreställer jag mig, att sätta en man eller en kvinna som har fått en utbildning av ett visst slag — där såväl samhället som individen har bidragit till utbildningskostnaderna — på ett jobb där han eller hon kan göra en insats och då även kan betala sina studieskulder. Det är egentligen detta som jag har talat om hela tiden.
Herr talman! Det är en myt att akademikerna är mera svårplacerade än andra, särskilt om de — som vi här har talat om — just har avlagt sina examina. Skulle dessa ungdomar ha svårare för att få och ta ett jobb på den allmänna arbetsmarknaden än låt mig säga de hundratusentals människor över 50 eller 60 år som blir arbetslösa varje år och som befinner sig i mer eller mindre nedsliten fysisk och psykisk kondition? Nej, herr Lidgard, det är en konstruktion! Akademikerna har väntat sig att få spela en viss roll, därför blir det svårt. Man kan givetvis ställa upp ideal och ha förväntningar som gör praktiskt taget varje arbete omöjligt. Men om man nöjer sig med samma förväntningar och krav som andra människor, så blir bilden en helt annan för akademikerna. Och då blir sanningen den, att de som har alldeles speciella förutsättningar att hävda sig på lönemarknaden — om jag nu ett ögonblick tar akademikerna som grupp, vilket man kan göra i detta sammanhang — är just akademikerna. De har alldeles speciella förutsättningar i det fallet. Och därför talar herr Lidgard här för det gamla konservativa systemet i vårt samhälle. Han slåss inte för något berättigat intresse. Låt mig emellertid, herr talman, för att undanröja varje försök att misstänkliggöra mina ord säga, att jag självfallet menar detsamma som man gör t.ex. inom LO-rörelsen, att vi skall försöka finna adekvata sysselsättningar med hänsyn till varje individs förutsättningar och intressen. Men det är en sak, och det skall gälla för alla. Och då får vi inte monopolisera en del av lönemarknaden för vissa grupper. Då skall vi hålla hela frågan öppen för en saklig analys. Då först kommer vi rätt. För mig betyder det ingenting om någon är akademiker eller inte. Det som betyder något är vad man kan, vad man vill och vad man lämpar sig för.
Herr talman! Jag skall inte föra någon löneförhandling här med herr Persson i Stockholm. Det kan vi göra någon annanstans. Det hör inte hemma i denna diskussion. Men jag vill fråga herr Persson: När vi talade om utbildningsexplosionen, varför sade ni socialdemokrater då aldrig att det kunde bli så som det nu har blivit? När ni stod här och slog er för bröstet, varför upplyste ni då inte om att det för de ungdomar som kände sig dragna till vidareutbildning skulle komma en arbetsmarknadssituation som innebar risk för att varannan eller var tredje av dem aldrig skulle få något jobb inom det område som de höll på att utbilda sig för? Varför sade ni inte det?
Herr talman! Jag skall avslutningsvis anlägga några synpunkter och göra ett par kommentarer till vad inrikesministern sade tidigare. Jag tyckte att inrikesministern var alltför optimistisk, när han bedömde dagens konjunkturbild. Jag tror tyvärr inte att vi kan vara lika optimistiska. Inrikesministern grundade sin optimism på två ting, dels på professor Börje Kraghs uttalande i går vid Sparbankernas banks bolagsstämma, dels på det förbättrade arbetsmarknadsläget inom byggsektorn. Jag har bara läst Börje Kraghs uttalande i en tidning, men jag har funnit att där finns en hel del reservationer. Professor Kragh säger följande, om nu tidningen återger rätt: ”En inhemsk konjunkturförbättring verkar vara på gång för närvarande.” Professor Kragh betonade dock att en förbättring beror på i vad mån arbetstidsförkortningen kompenseras med nyanställningar och menade att detta har skett i alltför liten utsträckning. Vad sedan gäller det andra som inrikesministern grundade sina bedömningar på är det riktigt att arbetslösheten för gruppen träarbetare, rörarbetare, murare och betongarbetare har minskat med 2 265 man jämfört med förra året. Men om vi skall få den rätta bilden där måste vi också se efter hur många i denna grupp som fanns i beredskapsarbete för ett år sedan och hur många som finns i sådant arbete i dag. Då finns det bara siffrorna per den sista februari, men de skiljer sig troligen inte mycket från dagens siffror.

Arbetsmarknadssituationen är således bättre på grund av detta. Men det säger såvitt jag förstår inte att konjunkturbilden har förbättrats. De frågor man då måste ställa sig är: Hur blir sysselsättningsläget när man om någon månad kanske tvingas att dra in en del av beredskapsarbetena? Har vi sysselsättning i stället för dessa människor? Om inte och om pengarna då är slut, har vi då möjligheter att få fram mera pengar? Tyvärr tror jag inte vi kan vara så optimistiska. Men jag vill helt instämma med inrikesministern när han säger att det är farligt att sprida pessimism; vi bör tvärtom på allt sätt försöka vara optimistiska men grunda det på det faktiska läget. Jag vill också understryka behovet av mer av halvskyddad sysselsättning. Jag vill även instämma i vad som har sagts här om värdet av de förbättringar som skett när det gäller statsbidragsgivningen för dessa platser. Jag ifrågasätter om man inte inom allmän förvaltning när man nu i landsting och kommuner börjar göra upp personalstater skulle kunna gå igenom på vilka områden man kan inrätta halvskyddade platser. Jag tror att det finns många områden där man skulle kunna placera människor i halvskyddad sysselsättning.

Herr talman! Jag skulle egentligen ha begärt ordet tidigare för en replik till herr Persson i Stockholm, som avfärdade vår motion 764. Jag vill nu i stället i slutet av debatten med några få ord framföra vad jag hade att säga. I motionen ställs ett krav, och det var det herr Persson kritiserade, nämligen ”att den lokala fackliga organisationen alltid beredes möjlighet att delta i förhandling om arbetsanvisning i vilket sammanhang den arbetssökande avböjt erbjudet arbete”. Herr Persson säger att man då drar in okunnigt folk i jobbet och att detta är ett utslag av småaktighet och grupptänkande. Jag tycker att det är en konstig värdering av de lokala fackliga organisationerna. Jag tror inte att flertalet medlemmar delar hans värdering — tvärtom. Deras kritik riktar sig kanske mer mot de centrala organisationerna, dvs. förbunden. Men detta är inget att göra till föremål för en kammardebatt, utan jag tycker att herr Persson själv inom rörelsen skall klara upp detta uttalande om de lokala fackliga organisationerna. Vad som är anmärkningsvärt är att herr Persson inte verkar vara medveten om att arbetslösa ofta anvisas arbeten på arbetsställen där det inte råder avtalsenliga förhållanden och ändå blir avstängda från a-kasseersättning. I den industri där jag arbetar — byggnadsindustrin — är det vanligt att man blir skickad till s.k. skuttar och egnahemsbyggare som erbjuder en kontant betalning allt i ett utan skatt, försäkring och annat som borde gälla. Även när man avvisar sådana arbetserbjudanden kan man bli avstängd. Det är detta vi har velat komma till rätta med. Det har i flera fall förekommit — detta har framgått bl.a. av uppgifter i pressen — att folk blivit skickade till mycket konstiga arbetsplatser där man kan förstå att de inte vill arbeta eller slutar redan efter någon dag när de märker att det råder en rad missförhållanden. Det är då inte för mycket begärt att den lokala fackliga organisationen får delta i Nr49 förhandlingarna. Det är alltså inte meningen att man skall vara med vid Fredagen den varje tillfälle utan endast då en arbetssökande har avböjt erbjudet arbete. 24 mars 1972
Anslag till Herr talman! Vad jag slog fast, herr Olsson i Stockholm, var att det är arbetsmarknad m.m. helt orimligt att tänka sig att varje lokalorganisation i det här landet skall ha den överblick över näringslivet — olika yrken och allt — som krävs för att bedöma det här. Det är svårt för en arbetsförmedlare eller för ett arbetsförmedlarkollektiv, men de sysslar i alla fall professionellt med uppgiften, under det att varje styrelseledamot, t.ex. i en facklig organisation, är knuten till sitt speciella yrke. En av svagheterna med arbetslöshetsförsäkringen i dag är att den är uppbyggd på yrkeskårer och förbundsvis med litet olika praxis. Vart skulle det ta vägen, om man skulle låta avgörandet falla på varje lokal plats efter lokal bedömning, känsla för yrkesgemenskap och allt? Det går ju inte. Slutligen, herr talman, säger herr Olsson att folk hänvisas till arbeten som inte är avtalsreglerade. Men författningen är sådan liksom också tillämpningen att man inte behöver ta något arbete som inte är i klass med för branschen gällande avtal. Vägrar man ta ett sådant arbete får man understöd utan minsta tvekan. Man kan t.o.m. vägra på mindre grava grunder och ändå få understöd.

Herr talman! Med anledning av det sista vill jag säga att herr Persson i Stockholm inte är riktigt underkunnig om hur det fungerar ute i det praktiska livet. Man behöver bara läsa i pressen vad som har berättats där om vissa händelser. Vad beträffar den lokala fackliga organisationen står det att den skall delta i förhandling. Jag har ju den uppfattningen att de lokala fackliga organisationerna lika väl som förbundsorganisationerna har till uppgift att föra medlemmarnas talan och kämpa för dem. Men i det här fallet skall man alltså överlåta det enbart till överorgan. Det är alldeles uppenbart att en lokal facklig organisation måste ha bättre kännedom om orsakerna till att en som har blivit anvisad arbete avvisar detsamma. Organisationen kan bl.a. känna till arbetsgivaren sedan gammalt.

Herr talman! Jag hemställer, att kammaren ville besluta att tiden för avgivande av motioner i anledning av de Kungl. Maj:ts propositioner som bordlagts vid kammarens sammanträden onsdagen den 22 och torsdagen den 23 mars och i dag måtte med hänsyn till infallande helg utsträckas till det sammanträde, som infaller näst efter 15 dagar från det respektive propositioner kom kammaren till handa.

Herr talman! Herr Lövenborg har frågat mig om jag uppmärksammat de uppenbara risker som är förknippade med vissa transportsätt för militär personal samt om jag finner anledning att mot den bakgrunden medverka till att utfärda anvisningar, som innebär att man i vart fall i fred använder sig av mindre riskabla transportsätt. Herr Öhvall har frågat mig om jag observerat de brandrisker militär personal utsätts för, när halm används som underlag i tält och järnvägsvagnar. Herr Åkerlind har frågat mig om jag anser att manskapets säkerhet mot olyckor för närvarande är tillfredsställande vid militära manskapstransporter. Då frågorna berör samma ämnesområde har jag valt att besvara dem i ett sammanhang. Jag förmodar att ett olyckstillbud nyligen vid en järnvägstransport aktualiserat frågorna och vill därför kort redogöra för de säkerhetsbestämmelser som gäller vid järnvägstransporter. De är följande. Eldposter skall ständigt vara avdelade. Pytsspruta med vatten skall finnas i vagnen. Brandhärdig presenning skall läggas över halmen i samtliga liggplan. Dörrar skall kunna öppnas inifrån med särskild kasthake. Genom dörren kan stoppsignal ges med flagga eller lampa. Sammanfattningsvis anser jag att säkerhetsbestämmelserna vid järnvägstransporter väl fyller de krav på säkerhet som kan ställas. Om de följts i det aktuella fallet kan jag inte uttala mig om eftersom utredningen ännu inte är klar. Beträffande cykeltolkning vill jag framhålla följande. Tolkning förekommer främst vid infanteriförbanden och då som cykeltolkning efter hjultraktor. Detta transportsätt är vid längre förflyttningar kraftbesparande i förhållande till cykelmarsch. Cykeltolkningen är naturligtvis från vissa synpunkter en nödlösning. Jag anser det emellertid inte möjligt att ersätta cyklar och hjultransporter med terrängbilar, vilket vore den bästa lösningen såväl med tanke på god vägrörlighet och terrängframkomlighet som från trafiksäkerhetssynpunkt. Åtgärder för att i fredstid begränsa antalet längre förflyttningar med cykeltolkning har vidtagits. Särskilda personaltransportkärror dragna av hjultraktorer har anskaffats. Under åren 1969—1971 har anskaffning av sådana kärror skett för ca 10 miljoner kronor. Det är dock inte möjligt att genomföra en så stor anskaffning att cykeltolkningen kan tas bort. Utbildning i cykeltolkning måste alltjämt bedrivas med hänsyn till att detta förflyttningssätt inom överskådlig framtid är aktuellt under krigsförhållanden. Inom krigsmakten ägnar man cykeltolkningen och dess risker stor uppmärksamhet. BI. a. är detaljerade säkerhetsbestämmelser utfärdade för att nedbringa olycksriskerna. Den genomsnittliga olycksfallsfrekvensen i samband med cykeltolkning under senare år kan sammanfattas så här. En dödsolycka har inträffat under tolkning. Denna skedde 1966.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min interpellation, även om jag omedelbart måste tillägga att jag inte anser det tillfredsställande. Det innebär nämligen att försvarsministern inte har för avsikt att utfärda några nya bestämmelser, utan att transport av militär i godsfinkor liksom också den hjärtligt avskydda cykeltolkningen skall fortsätta — precis som förut. Det svaret gläder varken mig som interpellerat eller den militära personal som är berörd. För klarhetens skull bör jag kanske tillägga att jag med den formuleringen åsyftar militär personal utan streck och stjärnor på axelklaffarna. Militär i befälsställning har mig veterligt inte haft några invändningar, men det är en annan historia, eftersom dessa i allmänhet tillhör den kategori som enligt den bekanta Karlsborgsvisan ”kom före oss ty dom for dit i bil”. Impulsen till den interpellation som jag har framställt kom efter ett samtal med några upprörda ”repgubbar” som strax dessförinnan hade varit med om en skrämmande upplevelse. Den har därefter skildrats både i lokaloch i rikspress. Händelsen har något beskrivits i min interpellation, men jag skall ändock inför kammaren redogöra för huvuddragen. godsfinka av trä. De var trötta efter övningen och sov tungt i halmen. Ingen märkte att botten till den gamla kamin som värmde upp godsfinkan plötsligt lossnade. Det bör kanske tilläggas att godsfinkans golv var täckt med halm. När en av de åkande vaknade upp var vagnen full av rök och många redan omtöcknade. Då man också blev klar över att vagnen var låst utifrån och att dörren inte gick att öppna, var det ju inte underligt att rena paniken spred sig. När man äntligen lyckades få upp dörren var ett par av karlarna så chockade och desperata av andnöd att de enligt uppgift fick hindras från att hoppa ut genom dörren medan tåget gick med 80 kilometers fart. Tåget fortsatte och godsfinkan blev nu i stället utkyld, och det var ju inte heller så roligt. Men tågpersonalen skall inte anklagas för detta — den var ju helt ovetande om den tragedi som kunde ha utspelats. Och det är uppenbart att om det gått verkligt illa, hade tragedin varit ett faktum och människoliv förspillts. Nu inskränkte det sig till en upplevelse som de 20 aldrig kommer att glömma. Försvarsministern har i svaret på min interpellation åberopat de säkerhetsbestämmelser som finns. De säger, anför försvarsministern, att eldposter ständigt skall vara avdelade, att pytsspruta med vatten skall finnas i vagnen, att brandhärdig presenning skall läggas över halmen, att dörrar skall kunna öppnas inifrån med särskild kasthake och att telefon skall förbinda lok och samtliga vagnar. Försvarsministern säger i svaret också att han inte vill uttala sig om det aktuella fallet, eftersom utredningen ännu inte är klar. Det må väl respekteras, men enligt den redogörelse som de berörda mannarna redan har gett till mig personligen och till tidningar är det uppenbart att säkerhetsbestämmelserna har åsidosatts. Helt klart är också att informationen till soldaterna före avfärden måste ha brustit. Man var exempelvis inte orienterad om hur dörren skulle öppnas inifrån. Det lär ha funnits en nödbroms i taket på godsfinkan — det visste de åkande inte heller om. Nu pågår utredning om det här aktuella fallet, men för mig — och för dem som åkte med — torde inte det angelägnaste vara att få fram en syndabock. Alla kan fela och under stress och jäkt åsidosätta även de mest rigorösa bestämmelser. Jag anser att det angelägnaste är att man under fredstid upphör med denna typ av transporter. Ingen skall försöka inbilla mig att det inte finns resurser, så att man slipper transportera folk på samma sätt som kreatur. Vi vet alla att statens järnvägars personvagnspark inte utnyttjas maximalt och att det fortfarande finns ordinarie tågförbindelser, som inte kan vara tabubelagda för exempelvis soldater som har gjort sin repetitionstjänst. Det finns också både civila och militära bussar som kan sättas in. Politik är att vilja, har en känd politiker sagt, och att under fredstid göra slut på den här typen av personaltransporter är med all säkerhet möjligt, om man verkligen går in för det. Inom ramen för interpellationen faller också den typ av militär förflyttning som sker med cykeltolkning. Försvarsministern är tyvärr lika låst i det fallet. I svaret sägs visserligen att cykeltolkning från vissa synpunkter är en nödlösning, och det hänvisas även här till detaljerade säkerhetsbestämmelser. Försvarsministern säger vidare att man vidtar åtgärder för att begränsa antalet längre förflyttningar med cykeltolkning i fredstid och att man anskaffar särskilda personaltransportkärror som dras av traktorer. Under åren 1969-1971 har man, heter det i svaret, anskaffat sådana kärror för ca 10 miljoner kronor. Men det är inte möjligt att genomföra en så stor anskaffning att cykeltolkningen kan tas bort, säger försvarsministern. Han menar också att cykeltolkning måste bedrivas med hänsyn till att detta förflyttningssätt ”inom överskådlig tid är aktuellt under krigsförhållanden”. Det är inte små sträckor det handlar om. Som bekant blev det mycket hårda protester bland soldater som i vintras fick reda på att de skulle tolka från Marmalägret och upp till Landafors i Hälsingland och att den förflyttningen delvis skulle ske efter den starkt trafikerade E 4:an. Soldaterna hävdade att riskerna var för stora, men de som uppgav att de skulle vägra hotades med åtgärder av juridisk art. Nå, den gången skedde såvitt jag vet bara en olycka. Försvarsministern har serverat statistik, där det framhålles att antalet olyckor vid cykeltolkning är 14,4 per år och att det bara har skett en dödsolycka, som inträffade 1966. Jag vill nog säga att jag inte bedömer den statistiken som något alibi för cykeltolkningens ofarlighet. Var och en som har varit med om detta transportsätt vet ju att det krävs den yttersta påpasslighet, om man skall klara sig, och att alla drar en stor suck av lättnad när övningen är slut. Det inträffar alltså 14,4 olyckor per år. Ofta är det turen som avgör om en olycka stannar vid skador av olika slag. Den kan också få en mycket värre utgång, och den statistik som statsrådet redovisar kan ett annat år se betydligt sorgligare ut. Riskerna kan nämligen inte bortresoneras. Enligt min mening är kärnfrågan denna: Är det verkligen nödvändigt att i fredstid transportera folk på detta sätt? Det svar jag har fått på interpellationen övertygar mig inte om nyttan och nödvändigheten av vare sig fortsatt cykeltolkning eller godsfinketransport av soldater.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på min fråga. Som försvarsministern förmodar, är frågan föranledd av det olyckstillbud som inträffade i samband med militärtransporterna mellan Boden och Gällivare den 9 mars. Det är uppenbart att de 20 repsoldaterna befann sig i fara i en brinnande järnvägsvagn. Rekvisitan var precis densamma som vid tidigare tillfällen av samma slag. Det var halmbädd, det var plåtkamin, och det var svårigheter att öppna vagnsdörren inifrån samt dessutom svårigheter att få stopp på tåget i den panikstämning som naturligtvis lätt uppstår när man pressas av brandrök. Jag har inte för avsikt att gå in på ansvarsfrågan vid detta aktuella olyckstillbud. Det blir säkert en utredning i vederbörlig ordning, och den får väl visa om det brustit i uppmärksamhet. Men vad som än kan komma fram ur den utredningen kvarstår det faktum att den mänskliga faktorn alltid finns med i bilden. Frågan måste då bli: Är det verkligen nödvändigt att man i fredstid tar risker av denna typ? Det har också vid upprepade tillfällen — och det var fördenskull jag tog med även tältbränderna i min fråga — hänt att tält plötsligt fattat eld. För något år sedan fick en grupp värnpliktiga rädda sig ut mitt i natten och förlorade dessutom sina personliga tillhörigheter. Det var halm som underlag i tältet, och det var en plåtkamin man hade som värmekälla. Även om jag har full förståelse för att man vill göra övningarna så realistiska som över huvud taget kan vara möjligt, måste jag ifrågasätta om den brandfarliga halmen verkligen är det rätta materialet som underlag. Det har hänt så många gånger att människor råkat i livsfara till följd av brinnande halm. Det finns numera skumplast och annat material som bör gå att använda i sådana här sammanhang när man genomför fredliga övningar. Jag beklagar att försvarsministern tycker att allt är välbeställt. Jag kan försäkra att de ynglingar som varit med i dessa dramatiska skeenden faktiskt har en annan mening, och jag hoppas att försvarsministern ändock är beredd att tänka om i denna fråga.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på min fråga. En av anledningarna till frågan är de persontransporter per järnväg som sker och som nyligen föranlett ett allvarligt olyckstillbud. Försvarsministern redogör i svaret för säkerhetsbestämmelserna vid järnvägstransporter och anser att de väl fyller de krav som kan ställas. Men det kan ifrågasättas, som har sagts här tidigare, om det är nödvändigt att använda något så brandfarligt som halm i dessa vagnar, om det inte går att använda mindre brand farligt material. Vidare undrar jag om inte SJ efter alla sina järnvägsnedläggelser borde ha tillräckligt många personvagnar som skulle kunna användas till militära transporter, så att godsvagnstransporterna av manskap kunde reduceras och säkerheten och trivseln öka. Men den främsta orsaken till min fråga var cykeltolkningarna. Här talas i olika sammanhang om behovet av ökad trafiksäkerhet. Nyligen genomfördes t.ex. en cykeltolkning längs E 4 genom Gävleborgs län, och jag undrar om inte trafiksäkerheten då åsidosattes. Cykeltolkning på en starkt trafikerad väg i vinterväglag måste innebära att man tar orimliga risker. Vid detta tillfälle hände enligt uppgift inget allvarligare än en omkullåkning med skrubbsår som följd, men riskerna i tät trafik är uppenbara. Jag är ändå glad att försvarsministern i svaret uttalar att cykeltolkning från vissa synpunkter är en nödlösning och att åtgärder vidtagits för att i fredstid begränsa antalet längre förflyttningar med cykeltolkning. Varje minskning av cykeltolkningarna måste hälsas med tillfredsställelse. Det redovisas i svaret att antalet olyckor vid cykeltolkning trots detaljerade säkerhetsbestämmelser har varit 14—15 per år. Jag tycker att det trots allt är en hög siffra som man måste se allvarligt på. Det är viktigt att viljan att försvara landet är stark. Men för att den viljan skall stärkas krävs också att manskapet i fredstid inte utsätts för större risker än som är absolut nödvändigt och att de inte upplever det som att de utsätts för onödiga risker.

Herr talman! Jag har många gånger i riksdagen uttalat mig både om cykeltolkning och om transport på järnväg i godsvagnar i samband med manövrar. Man har frågat: Är det nödvändigt att använda de transportsätten under fredstid? Finns det inte tillräckligt med civila transportmedel som kan tas fram — bussar, personvagnar osv.? Jo, det finns det. Brist på sådana transportmedel är inte skälet till att vi har övningar av detta slag. Anledningen är den att om det skulle bli krig kommer huvuddelen av våra armétransporter att ske via cykeltolkning och med godsvagnar. Det är för att kunna planera för dessa masstransporter som vi vill skaffa oss erfarenheter och kunskaper om hur sådana transporter skall utföras och vilka anordningar som krävs i godsvagnarna — uppvärmningsanordningar, säkerhetsanordningar osv. Dessa transporter med godsvagn är ganska begränsade och har praktiskt taget bara en uppgift, nämligen att ge oss de erfarenheter som krävs för att vi i händelse av krig skall kunna sätta in masstransporterna. Om vi i fredstid av säkerhetsskäl helt avstod från att använda dessa transportmedel skulle vi om det blev krig, då dessa transporter kommer att överväga, inte ha de erfarenheter som är nödvändiga. Det är därför som jag inte kan tänka mig att man helt avstår från dessa övningsmoment. När det gäller cykeltolkningen har jag den uppfattningen att vi borde göra förberedelser för att helt frångå den. Det kan ske om vi skaffar oss personaltransportvagnar, dragna av traktorer.

När engångsanskaffningen blir så dyrbar kan var och en räkna ut att det skulle bli ganska stora årliga kostnader för att hålla en sådan park av transportkärror — att underhålla dem, att ha dem i förråd osv. Det är alltså en mycket stor kostnad, och därför har vi tvingats att göra en avvägning och tills vidare avstå från denna anskaffning, som vi ekonomiskt inte ansett oss orka med. Vi har dock prövat ut kärrorna; de finns, och en mindre anskaffning anmälde jag här i svaret. Detta är den principiella inställningen. Sedan har, med hänsyn till att man inte skall ta risker under fredstid, utformats mycket noggranna säkerhetsbestämmelser. Om kammarens ärade ledamöter lyssnade till min uppläsning av dessa säkerhetsbestämmelser för transport på järnväg, kan var och en förstå att det inte gärna skall kunna inträffa sådana olyckor som vi här diskuterar — om dessa säkerhetsbestämmelser följs. Och de är ju till för att följas. Jag vill inte yttra mig om olyckan där uppe. Utredningen pågår och är alltså inte färdig. Vi får reda på vad det var som gjorde att det bl.a. utbröt panik i denna vagn. Det var ett mycket tråkigt olyckstillbud, som inte borde ha inträffat.

Herr talman! Försvarsministern hänvisar åter till gällande säkerhetsbestämmelser, men — som jag har sagt tidigare — aldrig så rigorösa bestämmelser skapar ju inga garantier. Det gäller det här området liksom många andra områden. Här handlar det alltså om typer av transporter vilkas risker möjligen kan minska men aldrig helt kan elimineras, eftersom transporterna sker på ett sådant sätt att de oupplösligen är förknippade med risker långt större än när det gäller andra typer av personella transporter. Värderar man människoliv, då måste man också söka efter metoder som kan eliminera risker så långt detta är möjligt. I det här fallet ser jag bara en utväg, nämligen att man under fredstid upphör med transporter av människor i godsfinkor och med cykeltolkning. Försvarsministern återupprepar det argument som tidigare har framförts i det här sammanhanget, nämligen att det skulle vara nödvändigt att öva soldaterna att färdas på detta sätt. Han säger bl.a. att cykeltolkningen måste ”bedrivas med hänsyn till att detta förflyttningssätt inom överskådlig framtid är aktuellt under krigsförhållanden”. I sitt andra anförande talar han också om nödvändigheten av att öva soldaterna, eftersom man behöver masstransporter i händelse av krig. Vårt land har ju haft fred under 160 år, och åtskilligt talar för att vi kommer att få ha det också i fortsättningen. Men om så illa vore att läget skärptes och kriget stod för dörren, då är jag säker på att omställning till cykeltolkning, om den verkligen skulle behövas, kan ske utan att man låter generation efter generation av värnpliktiga utsättas för onödiga risker. Försvarsministerns besked om att man håller på med en anskaffning av särskilda transportmedel för att kunna nedbringa cykeltolkningens omfattning innebär ju också att man inte tillmäter övningsargumentet någon större betydelse. När soldaterna i Marmalägret kritiserade den cykeltolkning som här har använts som argument, framhöll de i en tidning att de misstänkte att det bara låg ekonomioch sparsamhetstänkande bakom. Jag tycker att försvarsministerns anförande ger en viss bekräftelse på detta. Det gäller alltså pengar, det är en ekonomisk fråga. Man har satsat 10 miljoner för att kunna nedbringa cykeltolkningen. Jag menar att man bör värdera ett enda människoliv betydligt högre än dessa 10 miljoner. Räddar man ett enda människoliv, så har den investeringen gett en mycket god räntabilitet; ett människoliv är värt mycket mer. Följaktligen ser jag det så att man bör anskaffa den transportutrustning som är erforderlig för att man helt skall kunna slopa cykeltolkningen — och inte i en fjärran framtid utan ganska omedelbart. Visst finns det pengar. Vi satsar ju 7 miljarder till försvaret under nästa budgetår, och jag vill säga, herr försvarsminister, att det går att spara in pengar på annat håll. Man kan slopa exempelvis ett eller ett par Viggen-flygplan och satsa dessa pengar för att inköpa bl.a. den utrustning som krävs för att man helt skall kunna sluta med den här sortens transporter. Det är en form av transporter som kommer att förbli livsfarlig trots alla de säkerhetsbestämmelser som har relaterats. Detsamma gäller transport av militär i godsfinka. Det kan inte vara nödvändigt att man transporterar folk på samma sätt som kreatur, har jag tidigare sagt, och det vidhåller jag. Jag tycker att om övningsmomentet när det gäller cykeltolkning är ett svagt argument, så är det ett betydligt svagare eller rent av obefintligt argument när det gäller transporter av militär trupp i godsvagnar. Det är ju inte ett sådant konststycke att man behöver träna för att åka i godsvagn. Det kan möjligen bli en självklar nödvändighet om vi befinner oss mitt i brinnande krig, men fördenskull behöver man ju inte öva på det sättet. Från arméstaben har i en intervju sagts, efter den av mig åberopade händelsen, att det är nödvändigt att träna folk att åka i godsfinkor. Jag tycker att det i alla sammanhang är ett löjeväckande argument. Förmodligen handlar det också här om ekonomi, och det är ett mera realistiskt argument, men jag tycker inte att det är ett respektabelt argument. Det finns resurser i vårt samhälle och inom ramen för försvarsdepartementets budget, så att man inte behöver ta risken att transportera folk i någonting som mycket lätt kan bli transportabla krematorier.
Herr talman! Försvarsministern säger att man inte kan tänka sig att avstå från det övningsmoment som det skulle vara att transportera militär i järnvägsvagnar. Till skillnad mot herr Lövenborg förstår jag den synpunkten; jag menar att man måste acceptera att den militära ledningen och personalen behöver skaffa sig erfarenheter på det här området. Men vad jag inte kan förstå är att man skall behöva använda halm, som är ett så brandfarligt material, till underlag i dessa vagnar. Det kan inte på något sätt störa övningsmomentet om man använder mindre brandfarligt material som underlag.

Herr talman! Herr Lövenborg tycks alldeles bortse ifrån att den verksamhet som bedrivs inom försvaret naturligtvis innebär risker. Om vi skulle transportera på annat sätt än det vi nu använder, så innebär givetvis även sådana transporter risker. Vid marscher, direkt cykling utan tolkning och även vid transporter på järnvägar, med lastbilar och bussar, har vi tyvärr, eftersom det är fråga om masstransporter, då och då tvingats notera att det händer olyckor. Men sådan är ju vår verksamhet inom försvaret. Vi tvingas att under fredstid utbilda för förhållanden som inte liknar de nuvarande, vi tvingas att öva. När det gäller cykeltolkningen tror jag att vi på sikt kommer att övergå till annat transportsätt; jag erkänner att det är en ekonomisk fråga som vi väl så småningom får tillfälle att lösa. Då det gäller järnvägstransporter är det på ett annat sätt. Där skulle inte parken av personvagnar eller sovvagnar räcka till vid de masstransporter som inträder på olika håll i landet i händelse av allmän mobilisering.

Det är inte så enkelt som herr Lövenborg tycks vilja göra gällande att vid mobilisering organisera masstransporter av den svenska armén till olika delar av landet. Det är en ganska komplicerad och svår planering. Till hjälp har man bl.a. vissa av de upplysningar och erfarenheter man får vid de begränsade övningar som sker i praktiken på det här sättet. Det är beklagligt att denna olycka höll på att inträffa — gudskelov blev det ingen olycka. Vi har nämligen under många år utan olyckor kunnat genomföra dessa prov, dessa övningar med masstransporter.
Herr talman! Jag måste tyvärr skärpa mina formuleringar en smula. Att försöka resonera bort de uppenbara risker som är förknippade med de här transportsätten går inte, och det är litet enkel demagogi när man säger att det är risker med alla sätt att transportera människor eller militär trupp. De två sätt som nämnts i den här debatten är och förblir två transportsätt med vilka alldeles speciella risker är förknippade. Vad vi gör och vilka transporter vi använder oss av i krig är en sak, men de extraordinära förhållandena har ju inte med det här att göra. Och jag är fortfarande inte övertygad om nödvändigheten av att öva sig i cykeltolkning eller att öva sig att ligga i halm i godsvagnar. Vad som sker under fredstid är något helt annat än vad som sker under krigsförhållanden. Jag vill fråga om man även under fredstid med kallt blod — för det är ju vad som sker — skall riskera svenska pojkars liv i onödan. Måste det hända någonting allvarligt innan man satsar medel för att onödiggöra transporter av den typ som vi här talat om? Jag frågar vidare: Är det nödvändigt att den statistik som försvarsministern här presenterat präglas av flera dödsolyckor, innan man kan sidsteppa det militära tänkandet för att sätta den vanlige värnpliktige eller den s.k. repgubben i centrum — deras reaktioner och deras känslor? Den militära ledningen vill ha kvar den nuvarande ordningen, men det vill inte de värnpliktiga. Och jag tror att försvarsministern hade stått starkare, om han i det här fallet tagit parti för vad jag vill kalla den vanlige mannen i ledet i stället för att ta parti för dem som står högre upp på rangskalan.
Herr talman! Herr Lövenborg för ett alldeles orimligt resonemang. Det här är inte en fråga om att ställa sig för eller emot den ena eller den andra gruppen, utan det är en fråga om huruvida vi även på transportområdet vill vara så beredda på krigssituationen att vi över huvud taget kan klara transporterna. Om vi slopade detta med övningar på godsvagnssidan, så skulle vi inte ha erfarenheter. Vi skulle ha mycket litet begrepp om vad det gäller och i den situationen kanske löpa risken att det uppstod fullkomligt onödiga olyckor, som inte skulle ha uppstått om vi, som vi nu gör, försökt skaffa oss erfarenheter. En sak är om det råder fred, säger herr Lövenborg, en annan sak är om det är krig. Men det går inte att resonera på det sättet när det gäller det svenska försvaret. Vi måste utnyttja fredstiden till att öva för krigssituationer. Vi måste skaffa oss vissa erfarenheter. Det finns inte en försvarsmakt i hela världen som underlåter att öva transporter både på landsväg och på järnväg. Vi är tvungna att göra det, ty det är en mycket stor, omfattande och komplicerad apparat, om vi i stället för att transportera några tusen pojkar, som vi gör nu, skulle transportera hundratusentals soldater på kort tid.

En av dessa rapporter hade utarbetats av den danske kriminalvårdschefen H. H. Brydensholt, som i sin rapport anlade lagstiftningssynpunkter på narkotikaproblemet.